Herr talman! Jag skall i kväll faktiskt vända mig till fungerande talmannen och tacka honom för de värdefulla ord som han yttrade om det nordiska samarbetet.

Nu är tillfället också inne för de nordiska länderna att göra en insats. I alla Nordens länder upplever människorna ett starkt tryck från de ekonomiska besvärligheter som råder. Vi vet att svårigheterna inom kort kommer att bli lika stora i Norge som de är hos oss, och de är redan akuta i Danmark och Finland. Inget av våra små länder blir förskonat från den påverkan som vi i dag röner genom den internationella valutakrisen, den kraftiga strukturrationaliseringen i de stora industriländerna, etc. Nu är tillfället inne, och det verkar som om den danska regeringen har börjat inse att det finns möjlighet att göra någonting. Jag skall verkligen från denna talarstol uttrycka den förhoppningen att den svenska regeringen — och de svenska partierna — nu samfällt arbetar för att göra det stats-, utrikesoch handelsministermöte, som skall äga rum i Danmark den 22—23 april, till en framgång. Man börjar där realistiskt med vissa ekonomiska åtgärder, som ligger inom möjligheternas gräns att vidtaga, bland annat den yttre harmoniseringen av de nordiska tullarna samt harmoniseringen i fråga om acciser och avgifter så att den nordiska samhandeln kan gå lättare. Man bör även skapa möjligheter att införa någonting som kan kallas för en nordisk investeringsbank för finansiering av gemensamma större nordiska industriprojekt, som vi kan behöva genomföra för att över huvud taget klara oss i den internationella konkurrensen. Herr talman! Detta är min lilla aftonbön i denna sena nattimme. Jag skall inte ge mig in på att åberopa högre makter, vilket herr Dickson gjorde. Det är i första hand människorna själva vi måste lita till.

Herr talman! Den långa talarlistan är nu genomgången. Så här i debattens avslutning skall jag inte ta upp de frågor som tidigare debatterats, utan jag skall nöja mig med att beröra några handelspolitiska problem. Även om våra mest påträngande handelspolitiska problem gäller Europa med alla de politiska och ekonomiska konsekvenser utvecklingen där kan komma att medföra för svensk del, vill jag i dag med särskild adress till statsrådet och chefen för handelsdepartementet beröra några frågor, som gäller en mera avlägsen marknad. Den relativt sett snabbaste ekonomiska utvecklingen i världen just nu finner vi, trots kriser och krig, i Fjärran Östern. Speciellt i Japan, som även i absoluta tal visat märkliga resultat under efterkrigstiden och på senare år åter blivit en ekonomisk stormakt bland världens främsta inom en rad produktionsområden, har snabbt öppnats en köpkraftig och kvalitetsmedveten marknad av stort intresse för svensk export och import. Det är därför med tillfredsställelse vi nyligen här i kammaren hälsade handelsministerns besked att den för närvarande otillräckliga sverigeinformationen i Japan skall rustas upp. Det är hög tid. Inom andra delar av Ostasien, som än så länge i absoluta tal spelar en mera blygsam roll men likväl relativt sett uppvisar en anmärkningsvärt snabb utveckling och i flera hänseenden tilldrar sig ökande intresse för svensk utrikeshandel, kompliceras bilden av politiska förhållanden.

Riktpunkten för vår utrikespolitik är ju i sådana fall att diplomatiska förbindelser upprätthålls med den del av ifrågavarande land, vars regim kontrollerar en övervägande del av området och får anses vara representativ för en klar majoritet av befolkningen. I vissa fall — såsom nu i Vietnam — kan förhållandena vara sådana på grund av jämviktsläget mellan stridande parter eller situationens labilitet i övrigt, att diplomatiska förbindelser med någondera parten ter sig svåra att upprätthålla. På samma sätt är det naturligtvis tänkbart att behandla båda parterna lika, om delningen stabiliserats under mycket lång tid. Det kan då vara rimligt att överväga diplomatiskt erkännande av bådadera.

Den enda mera regelbundet återkomnande intressebevakningen av Taiwan från svensk sida är de besök som på senare år gjorts av enskilda näringslivsrepresentanter och grupper från företagarorganisationer. Av deltagare i studiegrupper från Svenska företagares riksförbund har jag erfarit att utvecklingen inom det taiwanesiska näringslivet är synnerligen intressant, framför allt för mindre och medelstora företag inom vissa branscher i vårt land, men också att Sverige — i motsats till flertalet västeuropeiska länder — är så gott som helt okänt. Den engelskspråkiga litteraturen om vårt land i näringslivsinstitutionernas bibliotek är t.ex. mycket bristfällig och starkt föråldrad. Genom förmedling av den svenske ILO-representanten Nils Ström i Taipei deltog en del taiwanesiska företag i fjol i Svenska mässan i Göteborg, vilket gav upphov till påtryckningar från det kommunistiska Kina mot svenska myndigheter och <handelsrepresentanter. Enligt uppgift på grund av hänvändel ser från svensk exportindustri efter påtryckningar från det kommunistiska Kina blir i år inte något deltagande från Taiwan aktuellt i Sverige utan sker i stället i Danmark.

Jag instämmer, herr talman, helt i handelsministerns uttalande nyligen, att vår utrikespolitik inte får dikteras av handelspolitiska intressen. Sådana påtryckningar som på 1950-talet gjordes för att engagera vårt land i ekonomisk krigföring, bör ej heller tolereras. Samtidigt är det enligt min mening inte tillfredsställande att vår utrikespolitik i vissa fall — såsom beträffande Taiwan — i praktiken får till resultat, att en så gott som fullständig isolering upprätthålls i årtionden mellan vårt land och ett annat. även om man fortfarande tvekar att diplomatiskt erkänna båda delarna av ett kluvet land, bör det rimligtvis vara möjligt att skapa betryggande informationskontakter i förhållande till bådadera. Det är ett humanitärt och kulturellt krav och naturligtvis också ett ekonomiskt intresse i vår snabbt föränderliga värld. Därmed, herr talman, har jag väl avslutat dagens debatt.
Herr talman! Det må ursäktas mig att jag vid denna timme tänker litet långsamt, och jag beklagar att herr Kellgren har gått. Men jag vill ändå fastslå att han, av hans ordval att döma, ändå ansåg Vår Herre vara en högre makt än människorna, vilket är vackert så.

Herr talman! Under denna punkt i statsutskottets utlåtande behandlas vår motion II: 279. Det är en följdmotion till den motion om ungdomstandvården som tidigare behandlats. Vi har i vår motion tagit upp frågan om en rationell arbetsorganisation och ett väl fungerande lagarbete vid tandvårdsklinikerna och framhållit att det skulle öka folktandvårdens kapacitet. En undervisning i praktikadministration eller rationell arbetsorganisation har starkt motiverats i motionen och såsom vi tror också av de faktiska förhållandena på området. Utskottet anser sig kunna förutsätta att utbildningsmyndigheterna uppmärksammar även denna detalj i tandläkarutbildningen, men jag vågar för min del inte dela optimismen i detta avseende. I de tandläkarstuderandes utbildning ingår för närvarande inte någon som helst sådan undervisning, trots att önskemål därom framförts inte bara från tandläkarhåll utan veterligen också från studerande vid högskolorna. Detta önskemål har också fått stöd i varje fall av yngre lärare vid tandläkarhögskolan i Stockholm. Inte heller i tandsköterskornas utbildning ägnas för närvarande tillräcklig uppmärksamhet åt undervisning som syftar till ett välorganiserat samarbete med tandläkaren. Dessa frågor togs upp i en kommunistisk motion redan år 1964 i anslutning till en proposition angående tandläkarutbildning m.m. i Göteborg.

Till den bilden hör också att väntetiderna inom folktandvården med hänsyn till ungdomens farliga situation i karieshänseende måste leda till att stora skador uppstår. En utredning som gjorts av Sveriges tandläkarförbund angående folktandvårdens kölistor visar att väntetiden i kön efter den för ungdomsgrupperna subventionerade vården utgör två år. Ungefär var femte patient tillhörande 16—19 år hade under väntetiden besökt privatpraktiserande tandläkare. Med god organisation och ett rationellt arbetssätt skulle: en betydelsefull reserv av tandläkarnas kapacitet kunna tas till vara. Vad en sådan ökning av kapaciteten skulle betyda i dagens läge för att minska väntetiderna behöver inte närmare diskuteras. Det måste alltså anses angeläget att få till stånd en undervisning där man tar hänsyn till alla tänkbara faktorer som bidrar till att åstadkomma mer och bättre arbete på kortare tid och med mindre ansträngning. I USA ingår enligt uppgift i tandläkarutbildningen för närvarande 48 timmars undervisning i praktikadministration och organisation. I denna undervisning har specialister från berörda områden kopplats in, såsom arkitekter, belysningsexperter m.fl. Man ägnar i det sammanhanget också uppmärksamhet åt frågor som hygien och arbetsställning och tar då hänsyn inte bara till tandläkaren utan. också till assistentpersonal och patient. Enligt uppgifter från tandläkarhåll ägnas endast 40—560 procent av tandläkarens arbetstid åt sådant arbete som han egentligen är utbildad för. Vi har ju det förhållandet också på många andra områden inom sjukvården. Resten av tiden går åt till göromål som kunde skötas av mindre kvalificerad personal. Enskilda tandläkare har lyckats nå vissa resultat i rationaliserande syfte, men problemet är så omfattande att det måste vara en samhällets angelägenhet att verkligen komma fram till resultat. Jag har så sent som i dag fått i min hand ett betänkande av en inom universitetskanslersämbetet tillsatt kommitté för utredning av odontologisk utbildning i Stockholm. Jag beklagar att jag inte har hunnit studera det. Det är möjligt att man: i detta betänkande tillmötesgått de synpunkter som framhävts i vår motion och som jag har motiverat i detta korta inlägg. Enligt vår mening kan mycket nås genom en effektivare undervisning på det sätt som vi har förordat i motionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen II: 279.

Herr talman! Det var ett par ord av herr Jansson som fick mig att begära ordet. Det är klart att de långa väntetiderna inom folktandvården och tendensen till att effektiviteten inte alltid är vad den borde vara är ett bekymmer. Vad gäller bedömningen av effektivitetsgraden har vi ett bra jämförelsematerial i de privata tandläkarna. När herr Jansson säger att det synes som om de privata tandläkarna har lyckats ordna samarbetsfrågan på ett bättre sätt än man gjort inom folktandvården, ligger däri ett erkännande av att det kanske inte är något fel på utbildningen. Det är självklart att tandläkarubildningen omfattar moment som belyser samarbetsoch organisationsfrågorna. Utskottet har också utgått ifrån att berörda myndigheter skall ha sin uppmärksamhet riktad på att dessa moment blir effektiva och moderna. Jag anser emellertid att orsakerna till den skillnad i effektivitet mellan allmän och enskild vårdform, som man lätt kan bilda sig en uppfattning om exempelvis när man som landstingsman studerar den årligen upprättade statistiken över folktandvårdspoliklinikernas inkomster respektive kostnader, skall sökas i en helt annan omständighet än den som behandlas i den aktuella motionen. Jag tror att orsakerna skall sökas i lönesättningen, i förhållandet mellan fast lön och tantiem. Lönesättningen är enligt min mening — och den meningen har jag haft i många år — inte avvägd så att den stimulerar till de merinsatser som skulle medföra att vi fick en högre effektivitet inom folktandvården.

Herr talman! Herr Turesson begagnar påpassligt tillfället att uppvärdera den privata företagsamheten på detta område. Och jag är övertygad om att det finns områden där privat företagsamhet t.o.m. är överlägsen samhällelig företagsamhet i effektivitet, eftersom den är knuten till ett privat vinstin tresse. Jag skall emellertid inte ta upp en diskussion om detta utan vill endast framhålla, att eftersom vi i princip är för att folktandvården skall finnas — och några yrkanden i motsatt riktning har, såvitt jag vet, heller inte rests i denna kammare — är vi också för att folktandvården effektiviseras. Det är anledningen till att den motion väckts som jag talat för.
Herr talman! Jag har varken nu eller vid något tidigare tillfälle haft någon annan åsikt än att folktandvården skall finnas. Jag tror dock det är ytterst angeläget att man just som jämförelsematerial har också en privat tandvård. Utvecklingen på folktandvårdens område har väl visat att tandvården i vårt land skulle ha befunnit sig i ett fruktansvärt dåligt läge om vi inte haft den privata tandvården. Herr Jansson reagerade alldeles riktigt på mitt inlägg. Jag tror att den privata formen är överlägsen den samhälleliga, men att den samhälleliga måste finnas vid sidan om den privata. Den stimulansfaktor som finns inom den privata tandvården skulle man kunna föra in i folktandvården genom ett annat förhållande mellan fast lön och tantiem. Jag tror att det är den viktigaste faktorn för att öka effektiviteten.

Herr talman! Herr Turessons påstående att situationen på tandvårdens område hade varit mycket besvärlig om vi inte hade haft de privata tandläkarna grundar sig på ett rent hypotetiskt resonemang. Det behöver inte föras. Det är naturligtvis på grund av att vi har en ganska väl utbyggd organisation av privata tandläkare som samhället slagit sig till ro med en folktandvård som uppvisar så pass stora brister som den faktiskt gör. Det är givetvis i förvissningen att tandvården fungerar med hjälp av privata tandläkare som samhället låter mycket försummas inom folktandvården. Jag bestrider inte den effektivitet inom den privata tandvården som herr Turesson talar om, men den ena formen får inte förskjuta den andra och jag anser att tandvården på lång sikt i större utsträckning bör bli en samhällelig angelägenhet.

Herr talman! Åttonde huvudtiteln punkt E 28 har under åtskilliga år haft rubriken Decentraliserad akademisk utbildning med tillägget »motsvarande undervisning i ämnet kristendomskunskap». Detta sista tillägg har i år uteslutits, och det är anledningen till att vi från Riksdagens kristna grupp i en motion framhållit, att kurser i nämnda ämne alltfort bör inbegripas i detta anslag. Statsutskottet har i sitt utlåtande under ' punkt 13 anfört att inga yrkanden om anslag har gjorts under denna rubrik för innevarande budgetår. Tydligen är det därför att anslag till olika kurser utgått under andra littera. Utskottet anser emellertid, att i den mån behov av nya kurser i kristendomskunskap anses föreligga, bör det inte möta något hinder för Kungl. Maj:t att härför disponera detta anslag — vilket jag tacksamt noterar. I skolöverstyrelsens regi har för vidareutbildning av folkskollärare i kristendomskunskap för högstadiekompetens under innevarande budgetår hållits två kurser i Stockholm och Göteborg — i båda fallen vid lärarhögskolorna. För vårterminen 1969 planeras, enligt vad jag erfarit, sådana kurser ävenledes i Stockholm och Göteborg. Dessa kurser bekostas, enligt vad jag nu fått veta, av medel från anslag under punkt F 5 med rubriken Särskilda lärarutbildningsåtgärder. Jag skulle i detta .sammanhang vilja vädja till departementet och skolöverstyrelsen att när det gäller dessa kurser också tänka på Norrland, exempelvis med förläggning till lärarhögskolan i Umeå. De s.k. extramurala kurserna, som bl.a. gällt teologisk översiktskurs, sorterar under universitetskanslersämbetet och har under året varit anordnade i Göteborg och Växjö. Jag har, herr talman, velat understryka angelägenheten av de ovan nämnda kurserna i ämnet kristendomskunskap. Av statsutskottets skrivning och av vad jag här har anfört torde framgå, att uppkommande behov i dessa avseenden väl kan tillgodoses i fortsättningen. Jag är tacksam därför och har inte något annat yrkande än om bifall till statsutskottets hemställan. I." att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en samlad översyn av hela vuxenutbildningsområdet genom en parlamentariskt sammansatt kommitté; vari även skulle ingå representanter för näringsliv och organisationsväsende, varvid särskild uppmärksamhet borde ägnas d) korrespondensundervisningens möjligheter att komplettera annan vuxenutbildning och samordnas med denna, | | 4) att privatistens examination skulle vara kostnadsfri samt begära att Kungl. Maj:t utfärdade föreskrifter härom,

Herr talman! Vi har nu hunnit så långt i föredragningslistan att vi är framme vid frågan om vuxenutbildningen. Det är ett stort ämne som givetvis kunde ge anledning till ingående diskussion, men med hänsyn till att vi förra året hade en mycket ingående debatt i denna fråga och till att vi i dag har en lång föredragningslista skall jag söka begränsa mig. När vi förra året diskuterade frågan om vuxenutbildning var vi alla överens om att de organ och myndigheter som har att verka för reformens genomförande bör ha uppmärksamheten riktad framåt mot en ytterligare utveckling av vuxenutbildningen. Jag kan inte tänka mig annat än att vi har samma mening i år. Men vi reservanter anser det inte tillräckligt att dessa organ och myndigheter ägnar sig åt denna stora uppgift, och därför upprepar vi vårt krav på att det bör tillsättas en parlamentarisk utredning, i vilken också bör finnas representanter för näringsliv och organisationsväsende. Vi tror att detta skulle främja utvecklingen, och vi önskar därför att denna utredning måtte komma i gång så snart som möjligt. En sådan utredning skulle kunna få många och stora uppgifter. Man behöver bara tänka på den särskilda lärarutbildning som krävs för vuxenutbildningen. Det finns inte någon sådan, fast vi väl vet att många lärare kommer att knytas till den lokala vuxenutbildningen. Vidare är de läroböcker som används i vuxenutbildningen avsedda för ungdomarna. En annan mycket stor fråga är hur den interna företagsutbildningen skall ordnas och finansieras. I vad mån radio och TV kan användas i vuxenutbildningens tjänst, om vi jämsides skall ha korrespondenskurser eller kursböcker och därtill lärarledd undervisning, om denna i så fall skall bedrivas återkommande några veckor i följd eller några dagar varje vecka 0. S. Vv. — många sådana problem dyker upp, och de behöver verkligen utredas. Vi har som sagt alla intresse av att utbildning bedrivs, men vi måste också ta hänsyn till de resurser som finns i samhället när det gäller pengar, lärare, lokaler etc. De bör naturligtvis utnyttjas på bästa sätt. Vi vill ha en utbildning som är effektiv, välplanerad och samordnad så långt det går, en utbildning som följer med utvecklingen så att det arbete som utförs kan bli det bästa möjliga. På det sättet kan vi få en god utbildning äv de vuxna inom såväl praktiska som teoretiska yrken. I samband härmed har vi också tagit upp "korrespöndensundervisningen. Vi vet att korrespondensstudier intar en framskjuten plats när det gäller utbildning av vuxna. Korrespondensstudier är som alla vet inte någon ny metod, men trots att den är väl prövad och har varit av mycket stor betydelse, har vi inom utskottet inte kunnat nå enighet i frågan om de ekonomiska villkoren för de korrespondensstuderande. Vi har därför fått en rad reservationer, som i korthet går ut på att korrespondensstuderande vid korrespondensinstitut, under förutsättning att de läser av skolöverstyrelsen godkända kurser, skall jämställas med 'brevstuderande som vinner inträde vid vuxenskolan i Norrköping. Syftet med korrespondensstudier är i många fall att man vill uppnå en examen, i andra fall läser man: något eller några enstaka ämnen för att bli mera skickad att utöva sitt yrke. Vi har reservationsvis förordat att bidrag borde lämnas till kurserna, till tentamenskostnaderna och till preparandkurserna. De som lyckas få plats vid vuxenskolan i Norrköping har en gynnsammare ställning i fråga om hjälp till studiekostnader. Det betraktar vi som en orättvisa, som bör elimineras. De mest betungande posterna är de jag nyss nämde: avgifter för preparandkurser, tentamensavgifter och givetvis kostnader för kursbrev. Skolöverstyrelsen har fått i uppdrag att se över bestämmelserna rörande tentamensavgifter och överväga frågan om ett eventuellt borttagande av vissa avgifter. Man kan alltså notera att det trots allt finns en tanke på att åtminstone på detta område söka åstadkomma någon förändring framöver som innebär minskade kostnader för brevstuderande. Jag lovade att jag skulle fatta mig kort. Vi har avlämnat motiverade reservationer, och jag ber att beträffande punkten 21 få yrka bifall till reservationerna D 1, 2, 3 b, 4, 5 och 6.

Herr talman! Jag skall följa herr Mattssons exempel och tala kort, ja ännu kortare än han. Förmodligen är vi alla överens om att det beslut beträffande vidgad vuxenutbildning, som riksdagen fattade förra året, inte innebar någon stor reform. Det kallades av någon för den ofullbordade, opus nr 2. Det var endast ett steg på vägen. Vi har dock all anledning konstatera att det var ett värdefullt steg och att det var viktigt och angeläget att det togs, men mycket återstår ännu att göra på detta område.

Kommittén bör även få i uppdrag att se över de vuxenstuderandes speciella studiesituation med hänsyn till deras förkunskaper och studieförutsättningar samt föreslå därav betingade åtgärder. Vi har anledning sträva efter att så väl som möjligt anpassa utbildningen Fredagen den Viss till de vuxenstuderandes förutsättningar, och därför måste vi få veta mera om dessa förutsättningar. Möjligen behövs en särskild kommitté som sysslar med den frågan, ty den är onekligen mycket viktig. Över huvud taget är det alltså angeläget att denna översyn över hela vuxenutbildningsfältet verkligen kommer till stånd och det så snart som möjligt. En annan sak som behandlats under denna punkt är de korrespondensstuderandes ställning. Den frågan har vi varit inne på många gånger här i kammaren, och jag har själv haft tillfälle att tala om den vid upprepade tillfällen. Jag tycker att den frågan tränger av flera skäl bland annat därför att den enligt vår mening även är en rättvisefråga. De korrespondensstuderande som får förmånen att vinna inträde vid vuxengymnasiet i Norrköping kommer att få fri undervisning, fria preparandkurser och vara befriade från alla tentamensavgifter, men hur går det för alla dem som inte kommer med där? Efter förra årets beslut har dessa fått en ytterligare försämrad ställning. De erhåller framöver icke några som helst bidrag. De får själva stå för alla de kostnader det här är fråga om, vilket måste betecknas som synnerligen otillfredsställande och orättvist. Samhällsorättvisor bör vi vara snara att försöka ta bort. Ofta gäller det människor som bor avlägset eller som av andra skäl har svårigheter att utnyttja de vanliga utbildningsvägarna. Det borde vara ett intresse för oss alla att dessa människor blir rättvist behandlade. En annan fråga som behandlas under punkt 21 är radio-TV-undervisningen. Här föreligger från vårt håll ett yrkande om utredning av möjligheterna att skapa ett Radio-TV-korrespondensuniversitet. Radio och TV erbjuder utomordentliga möjligheter för vuxenutbildningen. Undervisningen har prövats i bl.a. radion — alla kommer ihåg den statsvetenskapliga kurs som rönte ett så utomordentligt intresse och som visade vilka möjligheter som finns på detta område. Ännu bättre resultat kan naturligtvis nås, om TV utnyttjas i större utsträckning.

En utredning bör därför komma till stånd så snart som möjligt. Dennas uppgift bör vara att utreda och framlägga förslag om utbildning på akademisk nivå genom radio och television samt genom korrespondensstudier i anslutning därtill. Det är möjligt att detta kan ingå i den samlade översyn av hela fältet som krävs; det är också möjligt att det är riktigare att dela upp frågorna och ägna denna speciella utbildning en särskild utredning — det bör ytterligare prövas. Men det är ytterst angeläget att en utredning kommer till stånd. Herr talman!

Herr talman! Herr Arvidson säger att reservanterna tar sin tillflykt till kravet på utredning. Det var ett mycket underligt påstående, tycker jag. Han talar själv om att det är ett utomordentligt stort fält, man här har att gripa sig an, och att det erbjuder en rad problem, och då måste det väl vara ganska klart att det föreligger ett verkligt behov av utredning och översyn över hela fältet. Vad han då menar med talesättet att vi tar vår tillflykt till kravet på en utredning, kan jag för min del inte förstå. Herr Arvidson framhåller att vi nu är inne i en verkställighetsperiod som tillika är en försöksperiod och att man därför kan dröja med en eventuell utredning. Men, herr Arvidson, alla vet hur lång tid utredningar på skolområdet har tagit. Och vuxenutbildningen erbjuder en mycket svårhanterlig materia, som kräver en inträngande behandling, varför en utredning måste ta tid. Därför menar jag att det är angeläget att så snart som möjligt komma igång för att kunna lägga fram resultat inom överskådlig tid. Jag tror ingalunda att det är riktigt, när herr Arvidson gör gällande att en sådan åtgärd skulle försinka utvecklingen eller som han sade t.o.m. förkväva den. Ingen kan väl med fog påstå, att vi inte kan fortsätta den vuxenutbildning vi beslutat samtidigt som denna utredning pågår. Att påstå någonting sådant måste betecknas söm helt :verklighetsfrämmande. Vidare sade herr Arvidson att studiefinansieringsfrågorna redan är under utredning inom departementet. Det är möjligt att det förhåller sig så, vilket jag i så fall tycker är värdefullt, men samtidigt är vi väl ense om, herr Arvidson, att det också härvidlag rör sig om synnerligen svårhanterlig materia. Det gäller ett område där vi måste vidta åtgärder av mycket skiftande slag och där det verkligen är nödvändigt att tränga in i problematiken för att kunna komma vuxenstuderande av olika slag till hjälp. Såvitt jag förstår behövs en parlamentariskt sammansatt utredning, som får syssla med denna problematik. Herr Arvidson bekände sin stora tro på kommunerna och anser att de till och med skall kunna överta länsskolnämndernas arbetsuppgifter. Jag vill inte alls undervärdera kommunernas möjligheter att verka på detta område utan tror att det är riktigt att satsa på primärkommunerna. Jag oroas, när man ibland tycks mena, att man borde frånta kommunerna viktiga uppgifter på skolans område och överföra dem till landstingen. Det anser jag skulle vara en mycket olycklig utveckling. Vi är helt ense om att bygga på kommunernas engagemang i utbildningsfrågorna, men samtidigt vet vi att de kommunala skolstyrelsernas uppgifter blir allt fler och allt större. De har därför svårt att hinna klara alla uppgifter som de får sig förelagda. Och det som inte gällande bestämmelser säger att man skall göra, tvingas man därför ibland att skjuta åt sidan, även om det gäller i och för sig angelägna ting. Därför har vi ansett det värdefullt att ha bestämmelser om att det ute i kommunerna skall finnas vuxenutbildningsråd, så att man på det området kan försäkra sig om ett samarbete åt olika håll — jag anser att det kommer att föreligga behov. av det. Herr Arvidson sade att kommunerna redan har rätt att inrätta sådana utbildningsråd, och det tror jag också att de kommer att göra i stor utsträckning. Men det skulle säkerligen vara av värde med bestämmelser om att det skall finnas sådana råd. Sedan tog herr Arvidson upp frågan om korrespondensstudierna. Det är ett stort område, och jag kan här inte närmare ingå på den problematiken.

Argumenteringen var alltså den gången att Norrköpingsskolan skulle fylla behoven; det lilla som därutöver var, behövde man inte ta någon större hänsyn till. Nu vänder man emellertid på resonemanget och menar, att en vidgning av denna undervisning skulle kosta så mycket att man av budgetskäl inte kan tillstyrka en sådan. Också jag tror att en reform i enlighet med vårt förslag kommer att kosta en del, eftersom det är så många som behöver använda sig av denna studieväg — det finns olika skäl till detta som jag inte närmare behöver redogöra för — men jag kan inte finna att det föreligger någon anledning för samhället att hindra dem som vill utnyttja denna möjlighet från att göra det. Det ju en för samhället mycket värdefull studieväg, som kostar väsentligt mindre än den reguljära utbildningen. Det borde i stället vara så att vi så långt som möjligt understödde denna möjlighet till fortsatta studier. Jag vidhåller mina tidigare yrkanden om bifall till vid denna punkt fogade reservationer.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för att helt kort yrka bifall till den reservation som bifogats utskottets betänkande. Det motionspar som ligger bakom reservationen hör till dem som återkommer år efter år. Det vore för övrigt underligt om inte så skedde; jag fruktar att kammaren då skulle tro ati vi hade frångått den ståndpunkt, som vi har redovisat i motionerna, vilket vi givetvis inte har gjort. Vi anser det riktigt att gällande lagstiftning ger möjligheter till skattefrihet för gåvor givna med varm hand. Det är däremot en oformlighet — för att använda ett mycket milt ord — att inte samma regler gäller för donationer i enlighet med testamentariska förordnanden. Gåvor till allmännyttiga ändamål är över lag skattefria, likaså gåvor till stiftelser och sammanslutningar som avser att främja försvaret, barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, behövande åldringars, sjukas och vanföras vård samt vetenskaplig undervisning och forskning. Vi har sagt och upprepar det, att nu gällande ordning medför orimliga konsekvenser. De blindas förening t.ex. är skattepliktig för testamentariska förordnanden. Det kan ju inte vara riktigt eller försvaras — det gör heller ingen. Vi har de senaste åren sluppit ifrån arbetet att väga sakskälen i fråga om det innehållsmässigt berättigade i att gåva och testamentariska förordnanden jämställes beträffande de objekt det varit fråga om. Föreliggande utskottsutlåtande går inte heller in på detta. Man hänvisar till pågående utredningsarbete. Den nyligen tillsatta kapitalskatteberedningen torde emellertid få arbeta lång tid, då den har att syssla med svåröverskådliga, tekniska och administrativa frågor och problem. Den likställighet som vi föreslår mellan nu skattebefriade gåvor och testamentariska förordnanden medför inga tekniska svårigheter. Man kan inte heller tala om några särskilda administrativa komplikationer. Vi anser att skälen för likställighet mellan gåva och testamentariskt förordnande är bärande från alla synpunkter. Jag vill med dessa få ord, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Stefanson m.fl.

Herr talman! Som redan framgått av det anförande herr Gustafsson i Borås hållit har bevillningsutskottet haft att behandla ett par motioner vari yrkats befrielse från arvsskatt för testamentariska förordnanden till förmån för stiftelser och sammanslutningar i den utsträckning sådan befrielse nu gäller för gåvor till samma ändamål. Den skillnad, som för närvarande råder i fråga om beskattning av gåvor och arv till dessa allmännyttiga ändamål, drabbar oförmånligt testamentariska förordnanden som inte är skattefria. Om jag personligen vill skänka ett belopp till något religiöst ändamål, till en folketshusförening eller en bygdegård medan jag ännu lever, så är den gåvan skattefri. Om däremot gåvan utgår först efter min död, då den finns upptagen som ett testamentariskt förordnande för samma ändamål, utgår arvsskatt på beloppet.

Herr talman! Jag skall be att få instämma med de båda föregående talarna. Arvsbeskattningen blir hårdare och hårdare för varje år. Den ständigt pågående inflationen i förening med den ganska kraftiga progressiviteten gör att denna beskattning kan bli mycket besvärande. På det område vi nu diskuterar blir vederbörande också ofta beskattad enligt den hårdaste skatteklassen, och reglerna på detta avsnitt av skattelagstiftningen spelar därför en ganska stor roll. Naturligtvis tycker människorna att det är egendomligt att ett belopp som en person skänker bort medan han ännu är i livet inte blir belagt med skatt, medan däremot en gåva som lämnats först efter givarens död blir föremål för mycket hård beskattning.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

Herr talman! Förmögenhetsbeskattningen är, kan man nog säga, en mycket exklusiv och säregen sektor i vårt skatteväsende. Här om någonstans finns det privilegier som på intet sätt kan försvaras ur social rättvisesynpunkt. Jag skall nöja mig med att erinra om några av dem. Under mycket lång tid har de stora förmögenheterna — i motsats till de flesta andra skatteobjekt — undgått någon som helst ökad beskattning. Vanliga löneinkomster liksom mat, kläder och annan livets nödtorft beskattas däremot ständigt hårdare. Förmögenhetsprivilegierna gäller också överlåtelser av förmögenheter genom arv eller gåva. Omläggningen av = arvsbeskattningen 1958 innebar i verkligheten en skattelindring. Betydande förmögenheter undgår helt beskattning, om de genom arvsförordnande placeras i vissa stiftelser eller i form av gåvor ges till speciella ändamål. I olika privata stiftelser har hopats miljardvärden, av vilka en stor del rätteligen är samhällets genom utebliven skatt. Nu kräver borgerliga motionärer ännu större privilegier och ännu större skattefrihet då det gäller förmögenhetsbeskattning. Det finns inte någon som gärna kan bestrida de förhärskande tendenserna i fråga om förmögenhetsutvecklingen i vårt land. De privata storförmögenheterna växer mycket snabbt liksom också förmögenhetsklyftorna i samhället. Men ingenting görs från samhällets sida för att åtminstone någon del av de växande storförmögenheterna, som i verkligheten skapats genom folkets arbete, skall tillfalla samhället och komma dess verkliga skapare till del. Vad som skett den senaste tiden är bara att det tillkommit utredningar, vilka tydligen för lång tid framåt kommer att blockera alla initiativ till en ökad kapitalbeskattning. Sedan en tid arbetar en utredning med företagsbeskattningen, d.v.s. kapitalackumulationen inom de privata storföretagen. Denna utredning har inte givit några livstecken ifrån sig och tydligen är den inte i egentlig mening arbetande. I fjol tillkom efter ideliga uppskov kapitalskatteberedningen med uppdrag att göra en översyn av förmögenhetssamt arvsoch gåvobeskattningen — en utredning som riksdagen beställde för tio år sedan i samband med omläggningen av arvsbeskattningen. Nu meddelar utskottet efter utredningens första år att denna kommer att kräva mycket lång tid; kanske kan man tänka sig att frågan kommer att förhalas ytterligare ett årtionde till 1978. Samtidigt ökar anhopningen av större förmögenheter medan fattigmansskatterna — d.v.s. konsumtionsoch kommunalskatter — växer och tar en procentuellt allt större del av löneinkomsterna i anspråk. Hur kan detta få ske under den sittande regeringens egid? Det är en fråga som allt fler ställer sig inte minst sedan man läst föreliggande utskottsbetänkande. Utskottet har ur vår skattemotion ryckt ut biten om arvsbeskattningen — en bit ur något som avser att vara ett skatteprogram med förslag till omläggning av hela skattepolitiken i vårt land. Vi vill minska den kommunala beskattningen liksom konsumtionsbeskattningen genom ökad förmögenhetsbeskattning i olika former och ökad beskattning av kapitalvinster. Programmet åsyftar en omfördelning av skattetrycket — en mera demokratisk skattepolitik. Herr talman! Av formella skäl kan jag inte yrka bifall till vår motion i föreliggande utryckta del. Jag har därför inget yrkande men vill betona det otillfredsställande i att ett partis skatteprogram behandlas i lösryckta bitar — ett tilltag som jag för min del måste protestera mot.

Herr talman! Det är egentligen beklagligt att vi här har buntat ihop två frågor som är så pass olika varandra som det kommunistiska förslaget om skärpt arvsbeskattning och den lilla ändring av beskattningsreglerna som är föreslagen i den motion som herr Gustafsson i Borås till en början talade om och som reservationen gäller. Jag kan i allt väsentligt instämma i de tre första talarnas synpunkter. Jag vill bara understryka att denna fråga, som vid flera tillfällen behandlats i utskottet, varje gång har avfärdats av utskottsmajoriteten med ungefär samma motivering som åberopas i dag, nämligen att den skulle ses över i ett större sammanhang. I dag finns det en särskilt tillsatt utredning att hänvisa till. Denna fråga skulle kunna lösas genom en mycket ringa redaktionell ändring av bestämmelserna. Det är mycket olyckligt att man på detta sätt åter skall stoppa undan denna enligt min mening rätt självklara fråga. Det gäller ju inte att ta upp principerna till behandling på nytt, eftersom vi redan i gåvoskattbestämmelserna har spikat principen om skattebefrielse när det gäller gåvor för välgörande ändamål. Det kan ingalunda bli tal om några större favörer för vare sig givare eller mottagare. Det finns heller ingen anledning att ur rättvisesynpunkt göra en distinktion mellan om en person i ett testamentariskt förordnande har sett till, att hans pengar, sedan han avlidit, skall gå till ett visst välgörande ändamål, och om en person som är i livet bestämmer, till vilket välgörande ändamål han vill skänka pengar. Det gäller endast att acceptera denna princip i gåvoskattebestämmelserna, och jag tycker det finns all anledning att ge skattebefrielse även när det gäller arvsskatt. Jag vill också stryka under vad som särskilt framgår av reservationen, att avsikten är att bestämmelsen skall gälla folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar och andra liknande sammanslutningar som har till främsta syfte att anordna allmänna samlingslokaler. Jag kan inte se annat än att detta är ett uppenbart nyttigt ändamål som i all ut sträckning vore förtjänt av intresse från det allmännas sida. Herr talman! Jag inskränker mig till att instämma i herr Gustafssons i Borås bifallsyrkande till reservationen.

Herr talman! Som framgår av såväl motionsparet I: 260 och II: 322 som bevillningsutskottets betänkande har önskemål framförts om befrielse från arvsskatt för stiftelser med huvudsakligt syfte att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Denna fråga har återkommit varje år sedan 1963. I bevillningsutskottets betänkande nr 30 förra året anförde utskottet att det i avvaktan på resultat av en allsidig översyn av arvsbeskattningen inte var berett att ta ställning till förslag angående mer väsentliga ändringar i gällande bestämmelser. Tillsättandet av en sådan utredning var aviserat. I reservationen yrkades emellertid att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om skyndsam utredning och förslag till riksdagen angående ändring av förordningen om arvsskatt och gåvoskatt i syfte att från arvsskatt befria sådana stiftelser och sammanslutningar som nu är befriade från att erlägga gåvoskatt. Arvsskatten för samtliga i motionerna åberopade juridiska personer bestäms enligt skatteklass III. Skatten är progressiv. På de första 1000 kronorna uttas 40 kronor i skatt och därefter beräknas skatten enligt en stigande skala från 10 procent till maximalt 30 procent; sistnämnda procentsats debiteras å vad som överstiger 60 000 kronor. Skatten är alltså inte orimlig. Huvudmotionären i fjol, fru Lisa Johansson, anförde i debatten, att motionärerna nu börjat tvivla på löftet om den aviserade utredningen, något som utskottet borde ha förståelse för. Fru Johansson fortsatte med att framhålla, att det ju är de flesta motioners öde att de inte vinner riksdagens bifall för sina motioner när det pågår utredningar. Fru Johansson hade full förståelse för detta och ansåg att det var fullgott skäl för ett avslagsyrkande. Nu är utredningen tillsatt och har påbörjat sitt arbete. Den kallas kapitalskatteberedningen. Jag kan trösta motionärerna med att jag från säker källa erfarit att utredningen arbetar intensivt. Utredningen har ganska vida direktiv och har även att överväga, huruvida bättre överensstämmelse kan nås mellan arvsoch gåvobeskattningen av vissa sammanslutningar. Detta tillgodoser det krav som dagens motionärer framfört, och utskottet anser därför att utredningen bör avvaktas. Detta är inte ett så enkelt problem, att regeringen utan vidare kan föreslå riksdagen att ifrågavarande stiftelser skall bli befriade från arvsskatt. Inte ens bestämmelserna för gåvoskattebefrielse är oantastliga utan bör ses över. Av utredningsdirektiven framgår att även den sidan av saken bör utredas. Fjolårets reservanter yrkade på en utredning. I år när utredningen är tillsatt yrkar reservanterna på en ändring av skattelagstiftningen utan föregående utredning. Detta förvånar mig. Reservanter i fjol var herr Magnusson i Borås och herr Eriksson i Bäckmora. Utskottet hänvisar även till koncentrationsutredningen som fäst uppmärksamheten på stiftelsernas roll när det gäller förmögenhetsfördelningen. Vi tycker att den förda debatten i samband med denna utredning manar till försiktighet när det gäller att vidta åtgärder som måste tolkas som ett ytterligare befästande av stiftelsernas skatteförmåner. I två likalydande kommunistmotioner har yrkats att skattebefrielsen för vissa stiftelser skall avskaffas och att större skatteuttag skall göras från mer betydande arvslotter. Dessa motioner tycks alltså gå i rakt motsatt riktning mot de övriga. Det är uppenbart att kapitalskatteberedningen kommer att diskutera dessa problem. Herr Karlsson i Huddinge var pessimist; jag tror att han är överdrivet pessimistisk beträffande den tid utredningen behöver för sitt arbete. Han kritiserade också utskottet för att det delat upp deras motion. Men det sammanhänger med riksdagens arbetsformer. Den enda motivering som i motionen anförs för yrkandet är att de exklusiva skatteprivilegierna för stiftelser bör avskaffas och att det måste betecknas som en anakronism att privata stiftelser får disponera stora skattebelopp som egentligen tillhör samhället. Yrkandet innebär att en Översyn av arvsbeskattningen med sikte på ett större uttag från mera betydande arvslotter bör ske. Av vad jag anfört torde framgå varför utskottet behandlat motionen på detta sätt, och det får väl anses att motionen därmed rönt en välvillig behandling. Jag ber att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i betänkande nr 19.

Herr talman! Jag skall rösta för reservationen men hade inte tänkt begära ordet. Men när jag hörde herr Magnusson i Borås motivera reservationen med att arvsbeskattningen är så hård att det av den anledningen bör ske en översyn av beskattningen, vill jag säga att jag inte röstar för reservationen av detta skäl. Jag skulle för min del gärna se och kommer att hävda att arvsbeskattningen bör skärpas i stället för att mildras. Motivet till mitt ställningstagande är att man bör få samstämmighet mellan arvsbeskattningen och gåvobeskattningen. Jag skulle ha kunnat nöja mig med utskottets skrivning, om jag hade trott att fru Holmqvists yttrande här verkligen hade relevans. Men jag har så länge varit med om behandlingen av denna fråga, och ingenting har hänt. Det har alltid sagts att det är svårt att klara denna fråga utan längre utredningar. Nu har man hållit på i snart tio år, skulle jag tro, och fortfarande är det svårt att lösa frågan. Jag tycker att detta problem bör kunna lösas ganska fort, och jag röstar därför för reservationen.

Herr talman! Det är enligt min mening inte riktigt att i detta sammanhang blanda in koncentrationsutredningen, eftersom det här är fråga om en alldeles speciell typ av stiftelser som koncentrationsutredningen inte har talat om. Som herr Svensson i Kungälv här nämnde har det varit en ständig hänvisning till kommande utredningar, och nu är det en hänvisning till en nyss påbörjad utredning. Jag tycker att man bör ha klart för sig att det är en utredning, som med all säkerhet kommer att ta mycket lång tid, därför att det finns stora och viktiga principfrågor att knäcka. Det behöver inte med nödvändighet vara så att man stoppar in enklare frågor i utredningar av den storleksordningen och därmed får dem konserverade för mycket lång tid framåt. Vidare hade det, herr talman, varit av stort intresse om fru Holmqvist här hade nämnt någonting som motiverar den uppdelning vi i dag har mellan bestämmelserna för gåva och bestämmelserna för arv. Det är denna fråga det i dag huvudsakligen gäller, och även om vi inte tidigare fått höra någonting som motiverar den skillnaden, borde det i dag redovisas när man stoppar undan denna enligt min mening väsentliga fråga för så lång tid framåt.

Herr talman! Jag vill till fru Holm qvist säga att jag nog finner det något omaka att blanda ihop de borgerliga motionerna om ytterligare skattebefrielse för stiftelser och dylikt samt vårt förslag om en omläggning av hela förmögenhetsbeskattningen. Det spelar i detta sammanhang ingen roll hur många rader i vår motion som handlar speciellt om detta. Det väsentliga är att vår motion innehåller flera olika förslag för omläggningen av statsbeskattningen, och det hade varit rimligt att ta ställning till förslaget i dess helhet i stället för, som det nu tydligen är meningen, punktvis. Vidare skulle det vara mycket intressant att få höra vad utskottsmajoriteten i verkligheten har för inställning till skattefriheten för stiftelser. Jag har hört talas om att man på socialdemokratiskt håll funderar på att ta upp hela frågan om skattefriheten för dessa stora stiftelser eller i varje fall låta undersöka deras nuvarande status. Om den saken säger utskottet inte något, så att det verkar som om man inte har någon bestämd uppfattning i denna fråga som nog kommer att bli en ganska väsentlig fråga framöver.

Herr talman! Det är inte vanligt, herr Karlsson i Huddinge, att utskottet tar ställning omedelbart sedan det tillsatts en utredning som har direktiv att följa, utan utskottet brukar vänta med ställningstagandet tills utredningsresultatet är klart och i vederbörlig ordning remitterats samt regeringen därefter tagit ställning. Jag hänvisar ännu en gång till fru Johanssons yttrande i fjolårets debatt. Det är faktiskt kutym här i riksdagen att, när en utredning pågår, inte bryta ut en detalj som faller inom utredningens ram. Här gäller det alltså att överse hela arvsoch gåvobeskattningen, och jag kan inte hjälpa att fru Nettelbrandt ständigt är missnöjd med vad utskottet skriver.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 22 behandlas ett flertal motioner som rör olika former av resultatutjämning vid beskattningen.

Det är ett yrkande som vi har ställt flera år, och bakom det ligger kravet att det skall vara möjligt att sälja t.ex. ett familjebolag till en kompanjon eller annan person utan att förlustavdraget går förlorat. I reservationen B yrkas införande av rätt till progressionsutjämning. Till de motioner som ligger bakom den reservationen har fogats ett förslag till lag härom. Avsikten är att det skall bli möjligt att utjämna inkomsterna. Om någon har haft ojämna inkomster, alltså ett år mycket låg och följande år mycket hög inkomst, blir vederbörande på grund av vårt progressiva skattesystem nu hårdare beskattad än om han haft en jämn inkomst under de båda åren. Detta menar reservanterna borde rättas till. Reservationen C omfattar ett flertal motioner i vilka man yrkar rätt för olika yrkesgrupper att erhålla resultatutjämning genom avsättningar till ett konto av något slag. Där har som exempel angivits konstnärer, fiskare och jordbrukare m.fl., alltså sådana yrkesgrupper som har mycket ojämna in komster. Det har ansetts lämpligt att för dem införa någon form av resultatutjämningskonto liknande det som finns för inkomster från skogen. I reservationen D behandlas ett par motioner som inte tidigare har förekommit här i kammaren. I de motionerna har man talat för att skapa möjligheter för företag att avsätta pengar till en garantifond. Ofta måste ett företag ikläda sig garantier för levererade varor eller utförda arbeten. Detta förekommer inom många branscher, där det kan förekomma reklamationer. Reservanterna menar att det borde vara rimligt att sådana företag får rätt att i sina bokslut som skuld uppta ett visst belopp, avsett att skapa säkerhet för denna garanti. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till samtliga de vid bevillningsutskottets betänkande nr 22 fogade reservationerna.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har nu redogjort för innehållet i bevillningsutskottets betänkande nr 22, och dess reservationer. Jag kan därför inskränka mig till att yrka bifall till samtliga de reservationer som är fogade vid detta betänkande.

Herr talman! Jag skall i likhet med de två föregående talarna fatta mig kort. När det gäller det föreslagna jordbrukskontot, vilket skulle utformas på liknande sätt som skogskonto, vill jag bara till protokollet få antecknat att vissa förhållanden gjort att denna kontometod kommit att ytterligare aktualiseras. Den av riksdagen beslutade skördeskadeförsäkringen medför nämligen i vissa fall att jordbrukare ett och samma år får inkomst av två skördar, varigenom en onödig skattebelastning uppstår. Kon trollorganen hinner inte räkna fram och betala ut skördeskadeförsäkringsbeloppen under det år som de avser, utan de utfaller ofta inte förrän nästa år, och då blir vederbörande jordbrukare beskattad för två skördar under samma år. Vi menar därför att det borde finnas möjlighet att avsätta sådana medel på ett konto, varigenom förhållandet kunde regleras. Jag ber i likhet med de föregående talarna att få yrka bifall till samtliga de vid förevarande betänkande fogade reservationerna.

Herr talman! Jag vill gå direkt in på de olika förslagen. Beträffande förslaget om ändring av förordningen om rätt till förlustutjämning, för vilket det nyss har argumenterats, vill jag erinra om att denna rätt enligt gällande regler inte är villkorslös, utan att vissa krav måste uppfyllas för att den skall kunna utnyttjas. Hela den nuvarande förordningen syftar i huvudsak till att rätt till förlustutjämning endast skall beviljas sådana skattskyldiga, som driver en verklig förvärvsverksamhet av bestående natur. Herr Magnusson i Borås menade att det skulle vara nödvändigt att ändra förordningen så att samma ägandeförhållande inte skulle behöva föreligga, när rätten till förlustutjämning skulle få utnyttjas. Vi har inom utskottet inte ansett oss kunna medverka till en sådan ändring. Som skäl för vår ståndpunkt har vi i likhet med 1957 års skatteutredning anfört att det måste finnas vissa inskränkningar i denna rätt för att stoppa eventuella försäljningar av förluster. Sådana kan nämligen underligt nog förekomma.

Detta har vi velat förhindra genom att göra rätten till förlustavdrag avhängig av att det är samma ägare vid förlusttillfället som när förlustavdraget skall utnyttjas. Några befogade anmärkningar har väl hittills heller inte riktats mot bestämmelsen i förlustutjämningsförordningen enligt vilken för rätt till förlustavdrag krävs, att deklarationsskyldighet förelegat och också fullgjorts för förluståret. Utskottsmajoriteten ansluter sig även därvidlag till vad 1957 års skatteutredning uttalat. Vi anser att genom att rätten till förlustavdrag knutits till deklarationsskyldigheten har det skapats vissa möjligheter för en praktisk och effektiv kontroll av att förlustutjämningen inte missbrukas. Beträffande frågan om progressionsutjämning anser vi att det sedan förslaget behandlades förra året knappast inträffat något som kan utgöra bärande skäl för ett bifall till motionerna.

I fråga om resultatutjämningen har motionsledes yrkats att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära förslag till nästa års riksdag. Jag anser mig inte behöva säga mer än att ett beslut enligt de i motionerna uppdragna riktlinjerna skulle innebära stora ingrepp i vår skattelagstiftning. Bland annat måste väl samtidigt reglerna för inventarieavskrivning och lagervärdering omprövas. Dessa problem behandlas ju av företagsskatteutredningen, och vi anser att dess förslag bör avvaktas. Resultatutjämning för vissa yrkeskategorier skulle strida mot grundläggande principer i skattelagstiftningen. En yrkesfiskare — den kategorin behandlas i ett av motionsparen — har redan nu möjlighet att i viss utsträckning utjämna sin inkomst mellan olika beskattningsår genom rätten till avskrivning på båt och redskap. En konstnär — för att nämna ytterligare en kategori som behandlats — har också möjlighet att få skatten på sin inkomst uppdelad på flera år. Konstnärer har ju vanligen mycket ojämna inkomster, beroende på att arbetet med de konstnärliga alstren tar flera år, medan resultatet av skaparmödan redovisas ett och samma år. Bestämmelserna om ackumulerad inkomst gör att konstnärer kan få utjämna inkomsten på flera år. Vad slutligen gäller frågan om avsättning till garantireserv uttalar utskottet att det otvivelaktigt skulle vara till fördel om avtalsrätten på detta område kunde regleras i lagstiftningen och närmare anknytas till vad som från företagsekonomiska och redovisningsmässiga synpunkter framstår som lämpligt. Herr talman! Av det sagda torde ha framgått att jag med mitt inlägg avsett att yrka bifall till utskottets hemställan under samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall inte polemisera emot herr Andersson i Essvik i annat avseende än att jag måste rätta till ett missförstånd. Man kan mycket lätt få den uppfattningen av hans anförande att vår motion avsåg att det skulle finnas en oinskränkt rätt att sälja de bolag det nu är fråga om. Så är det inte. Vår avsikt är att rätten att utnyttja förlustavdraget endast skulle föreligga om aktierna genom arv, testamente eller bodelning hade övergått å annan fysisk person eller förvärvats av en fysisk person, som redan tidigare hade ett intresse i detta företag. Om man ser det hela ur den synpunkten är det alldeles omöjligt att någon sådan handel med förlustbolag som herr Andersson i Essvik avser skulle kunna förekomma.
Herr talman! Herr Andersson i Essvik säger att det föreligger rätt för fiskarna till avskrivning på både båt och redskap och att dylik avskrivning skulle vara tillräcklig för att utjämna resultaten mellan olika år. Det är alldeles riktigt att den möjligheten finns. Men t.ex. fiskarna i Norge — detta har framhållits i motionen — har rätt till skattefri avsättning med 20 procent till en resultatutjämningsfond eller driftsfond. Detta gör att fiskarna under goda år kan avsätta medel till en sådan fond. Hade fiskarna i vårt land haft den möjligheten skulle de ha varit i ett bättre läge i dag än de är, eftersom folk inte köper fisk av rädsla för kvicksilver — även om det som regel inte finns något kvicksilver i den fisk det här gäller. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen C.

Herr talman! Jag anser att den risk för försäljning som jag talade om kommer att kvarstå trots det uttalande herr Magnusson i Borås gjorde. Vem skall kunna kontrollera sådana försäljningar? Man kan tänka sig överlåtelser i tredje eller fjärde led. Det tarvas klara enhetliga bestämmelser för att förhindra en sak som jag förmodar att varken herr Magnusson eller jag har intresse av att stödja. När det sedan gäller fiskarna är väl det väsentliga — det har också utskottet tryckt på — att införandet av dylika regler för fiskarna skulle innebära att man för en viss kategori gör ett avsteg från de principer som hittills varit gällande i vår skattelagstiftning. Jag är förvissad om att vi utöver fiskarna skulle kunna plocka fram åtminstone några yrkesgrupper som kunde åberopa liknande skäl. Detta är väl det viktigaste motivet till utskottets ställningstagande.

Herr talman! Bankoutskottet har i föreliggande utlåtande behandlat flera motionspar ang. lokaliseringspolitiken och jag ber att få få framföra några synpunkter. Utskottet har tidigare haft att ta ställning till motioner rörande lokaliseringspolitiken, men i motsats till vad som tidigare varit fallet finns i dag inte anledning att föra någon längre debatt i ärendet. Jag har inte för avsikt att närmare redogöra för motionernas innehåll utan inskränker mig till att framhålla att yrkandena antingen går ut på att de synpunkter som anförts skall i skrivelse till Kungl. Maj:t ges till känna eller också på att motionerna skall överlämnas till den utredning som har tillsatts. Eftersom numera hälften av den femåriga försöksperioden är till ända, är det naturligt att intresset koncentreras till hur lokaliseringspolitiken skall utformas efter försöksperiodens slut. Direktiven för den nya utredningen som har tillsatts var inte tillgängliga när statsverkspropositionen framlades. Vid en granskning av direktiven framgår att de önskemål som motionärerna framfört tillgodosetts i väsentlig mån. Men i flera avseenden har nya synpunkter fram förts, och bankoutskottet har i sitt utlåtande närmare kommenterat dessa och gjort vissa värderingar. Resultatet har blivit att bankoutskottet blivit enhälligt. Man har beslutat att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet har anfört. På en enda punkt föreligger en reservation. De borgerliga ledamöterna har med lottens hjälp kommit att utforma utskottets hemställan, medan däremot de socialdemokratiska ledamöterna står för reservationen. Vad är det då som skiljer? Jo, de borgerliga ledamöterna anser att den form som utredningen har fått inte är till fyllest. Man accepterar inte att Kungl. Maj:t har uppdragit åt landshövding Mats Lemne att utföra utredningen och att denne vid sin sida skall ha en rådgivande nämnd. I denna ingår ledamöter från riksdagen och den får således parlamentarisk förankring. De borgerliga anser att därmed inte kommer att skapas tillräckliga garantier för att alla synpunkter skall komma fram. Vi reservanter anser att denna form mycket väl kan accepteras. Vi tror att den i detta fall till och med är mycket lämplig, och vi är fullt på det klara med att utredningsmannen säkerligen kommer att hålla god kontakt med den nämnd som han har till sitt förfogande. Vi anser att det inte är nödvändigt att ledamöterna i kommittén också skall behöva med fullt ansvar stå för den tekniska sidan av utredningsarbetet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! I motionerna I: 675 och II: 854 har vi hemställt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning beträffande frågan dels huruvida icke jämväl försök till frihetskränkande otukt bör straffbeläggas och dels huruvida försök till våldförande bör vara straffbelagt. Beträffande en lång rad av brott i brottsbalken är försöksbrotten straffbelagda, även när maximistraffet är fängelse i två år. Vi har exempel på det i förmögenhetsbrottens avdelning, t.ex. i fråga om stöld, förskingring och bedrägeri. Det gäller alltså inte brott mot person utan förmögenhetsbrott. Vidare har vi en lång rad brott, där maximistraffet är fyra år. Där är det regel att jämväl försöksbrott är straffbelagda. Det finns undantag, men de är få. Vad beträffar sedlighetskapitlet borde det enligt min uppfattning ändras på vissa punkter. En av de punkterna — jag tog upp den frågan även förra året — gäller försök till frihetskränkande otukt. Det gäller bl.a. dem som är sinnessjuka och sinnesslöa, som alltså är särskilt värnlösa, samt dem som blir utnyttjade otillbörligt av den an ledningen att de befinner sig i vanmakt. Jag tycker det är en mycket allvarlig sak att man inte i detta fall har straff jämväl för försök. Det är ju allvarligt vare sig man begår en sådan här gärning eller försöker begå den. Däremot har jag tyckt att straff för försök till våldförande, som nu är straffbelagt, inte har samma angelägenhetsgrad. Därvidlag har man i en av kommentarerna skrivit på följande sätt: »Till våldförande kan även dömas, om brottet eljest är att anse som mindre grovt. Så kan vara fallet om kvinnan låtit bli att tillkalla hjälp, fastän detta varit möjligt, eller om hon föranlett eller tillåtit vissa närmanden från mannens sida.» Där har vi alltså exemplet att en kvinna har tillåtit vissa närmanden, och det är väl ganska naturligt, om mannen då tror att hon går med jämväl på ett sexuellt umgänge. När han gör ett försök att få till stånd ett sexuellt umgänge skall det vara straffbelagt. Jag tycker det är mindre angeläget att det skall vara straffbelagt än att den grupp av brott, som jag nyss talade om, skall vara straffbelagd, särskilt när det gäller dem som är sinnessjuka eller sinnesslöa. De är utsatta, och det lär väl hända inte så sällan, att de just därför blir otillbörligt utnyttjade. Utskottet har emellertid inte varit berett att ta ställning för motionerna, inte ens så till vida att man har velat gå med på en utredning. Jag förstår mycket väl utskottets synpunkter härvidlag. Bl.a. har i varje fall förra året det argumentet kommit in i bilden, att brottsbalken varit i kraft så kort tid att man ville avvakta och se. Jag tror mig emellertid förstå att den tid inte är så avlägsen då en översyn av just 6 kap. i brottsbalken måste komma till stånd. Därför har jag här inte velat gå längre än till att avge en blank reservation och ställer, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Andra lagutskottet har i sitt utlåtande nr 12 yrkat avslag på vår motion om ändring av bestämmelserna för invaliditetstillägg och invaliditetsersättning. Som alla vet har vi dels invaliditetsersättning och dels invaliditetstillägg för att hjälpa handikappade med anledning av det behov och de merkostnader som följer av deras handikapp. Invaliditetsersättningen utgår till sådana handikappade som ej tillerkänts förtidspension. Rätten till invaliditetstillägg är däremot knuten till hel eller partiell förtidspensionering. Den som erhåller invaliditetstillägg kan inte beviljas även invaliditetsersättning. År 1966 beslutades en höjning av invaliditetsersättningen till 60 procent av basbeloppet beträffande svårt handikappade. Ävenså beslutades att invaliditetsersättning skall kunna utgå med 30 procent av basbeloppet till förvärvsarbetande handikappade med mindre hjälpbehov och lägre merutgifter än vad som krävs för hel invaliditetsersättning. När detta beslut fattades ansågs det inte lämpligt att höja invaliditetstillägget. Detta innebär att förtidspensionär med en tredjedels pension och invaliditetstillägg blir sämre ställd än den som uppbär invaliditetsersättning. Med detta som utgångspunkt har vi ansett, att en snar justering av invaliditetstilläggens storlek bör ske. Förvärvsarbetande förtidspensionär kan ha lika omfattande hjälpbehov och lika stora merkostnader för att kunna utföra förvärvsarbete som försäkrad, som är berättigad till invaliditetsersättning. Den nuvarande uppdelningen i tillägg eller ersättning är varken ändamålsenlig eller rättvis. Utgångspunkten vid hjälp måste vara den handikappades verkliga behov och därför är en grundlig översyn av lagen om allmän försäkring i fråga om de handikappades villkor angelägen, så att orättvisorna och inkonsekvenserna i bestämmelserna försvinner. I motionen har vi yrkat på att ål dersgränsen skall ändras så, att invaliditetstillägg och invaliditetsersättning skall utgå vid 67 år och inte som nu vid 63 år. När vi bestämt pensionsåldern till 67 år för såväl folkpension som tilläggspension, är det oriktigt att en person vid 63 års ålder berövas invaliditetsersättning eller invaliditetstilllägg om han behöver denna förmån. Om pensionsförsäkringskommitténs resonemang att krämpor som inträffar mellan 63 och 67 års ålder skall betraktas som ett normalt åldrande är riktigt, borde samma kommitté med en viss övning i logiskt tänkande kommit fram till behovet av att överväga en lägre pensionsålder över huvud taget, vilket det parti jag representerar har fört på tal mer än en gång. Det har emellertid blivit avslag även beträffande de verkligt tunga yrkena, där det faktiskt finns särskilt fog att diskutera en lägre pensionsålder. Motionärerna har i motionen II:69 tagit upp frågan hur de dövas handikapp skall bedömas och föreslagit att en döv person skall jämställas med en blind när det gäller invaliditetsersättning och invaliditetstillägg. Det är ytterst svåra och känsliga avvägningar man kommer in på, när man skall försöka bedöma graden av handikapp vid blindhet jämförd med dövhet. De flesta människor anser säkerligen — och med rätta — att blindhet är den svåraste formen av invaliditet. Men å andra sidan kan man inte bortse ifrån att de döva — som därtill utgör en stor grupp — också får brottas med mycket stora psykiska och praktiska svårigheter. Avsaknaden av hörsel gör att de inte kan utnyttja många av samhällets sociala och kulturella förmåner, och försöken att kompensera sig för detta medför stora kostnader. De döva utestänges också från många utbildningsmöjligheter, från yrken och från service. Inte ens en sådan enkel serviceanordning som telefonen kan de utnyttja. De blir utestängda från mycket av den kultur konsumtion som står andra människor till buds. Sveriges dövas riksförbund har uttalat att de döva anser sig åsidosatta i vad det gäller invaliditetsersättning. Det är just deras situation i arbetslivet, kulturlivet och när det gäller vanliga mänskliga kontakter, som vi måste ha för ögonen när vi så att säga skall bedöma det rättvisa i de dövas förmåner i relation till de förmåner som blinda har. Jag vill i sammanhanget meddela, att man i vårt grannland Danmark betraktar blindhet och dövhet som jämförliga handikapp och som invaliditet när det gäller ersättning och hjälpbehov. De båda handikappen kan sålunda vara jämförliga när det gäller förmåner, även om vi klart ser skillnader i de svårigheter som blinda och döva har att kämpa med. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen II: 69.

Herr talman! Jag har avgivit en blank reservation till andra lagutskottets utlåtande nr 12, och jag vill här med några ord motivera varför. Min reservation gäller frågan om invaliditetstillägget. För att sådant tilllägg till andra än förvärvsarbetande skall kunna utgå förutsättes att invaliditeten inträffat före 63 års ålder samt att den som får tillägget uppbär ålderseller förtidspension och är i behov av hjälp av annan person vid upprepade tillfällen dagligen. Som herr Jansson framhöll har motionärerna yrkat att åldersgränsen skall höjas till 67 år. Jag anser dock att var än åldersgränsen sättes får man en besvärande tröskeleffekt. Det är kanske den effekten motionärerna vill komma till rätta med, men vi får den även om vi sätter gränsen vid 67 år. Enligt min mening är det därför inte tillräckligt att bara gå det steget. Jag tror det är riktigt, som herr Jansson sade, att vi måste se till behovet, även om behovet uppstår efter 67 års ålder.

Den utgör sålunda den tidigaste tidpunkt från vilken ålderspension kan uttas i förtid.» Jag tycker inte att resonemanget går riktigt ihop, och det är anledningen till att jag avgivit min blanka reservation. Jag tycker att det är litet svårt att försvara denna motivering. Bortsett från detta uppstår det dock, såsom jag tidigare framhöll, tröskeleffekter var man än sätter gränsen. Jag menar att vi skall inte vara främmande för andra lösningar av frågan än vad som för närvarande gäller och att vi inte för all framtid skall låsa oss vid en gräns, som riksdagen en gång beslutat om. Men jag tror också att det är riktigt som utskottet uttalar, att problemet bör ses i samband med åldringsvårdsfrågan 1 stort. Jag har därför, herr talman, inget yrkande.